Herr talman! Tack så mycket, ministern, för svaret på min interpellation som handlar om de brister som har varit i smittspårningsarbetet och också hur det arbetet kan utvecklas framåt. Herr talman! Tyvärr är det inte så att pandemin är över, även om det nu börjar ljusna lite grann vid horisonten tack vare att vaccinationsarbetet sakta men säkert går framåt i Sverige liksom i övriga Europa och världen. Vi kommer fortsatt att leva med coronapandemin under lång tid och ha viruset i vårt samhälle. Därför kommer det fortsatt att vara oerhört viktigt att vi testar och åter testar samt att vi smittspårar och klarar av att bryta smittkedjor. Jag har många gånger i den här kammaren lyft fram att det har varit problematiskt att testningen kom igång för sent i Sverige, att kapaciteten inte byggdes ut tillräckligt snabbt och att smittan därav fick fäste på ett väldigt snabbt sätt och blev utbredd i vårt samhälle under våren i fjol. Det är en av anledningarna till att Sverige har haft en väldigt hög smittspridning jämfört med till exempel vårt grannland Norge. En sak som EU-kommissionen har rekommenderat medlemsländerna - inklusive såklart Sverige, herr talman - är att vi ska ta fram och implementera en digital smittspårningsapp. Det kan vara ett viktigt verktyg för att, som kommissionen konstaterar, rädda människors liv och försörjning. Herr talman! Coronaviruset stannar inte vid några nationsgränser. Nu ser vi framför oss att gränsrestriktioner ska kunna lättas, att rörligheten länder emellan förhoppningsvis ska kunna bli större, att vi ska kunna resa och besöka nära och kära som bor i andra länder, att vi ska kunna åka på semester och att människor ska kunna göra affärer och se till att få fart på ekonomin igen. Då tror jag, herr talman, att det blir ännu viktigare att vi har verktyg och samarbeten över nationsgränser som möjliggör smittspårning. I det perspektivet tycker jag att det är bekymmersamt att Sverige fortfarande mer än ett år in i pandemin inte har en digital smittspårningsapp på plats. Om man tittar ut över Europa är vi ganska ensamma om det vid det här laget. Våra grannländer Danmark och Norge har det, och Tyskland har det. De allra flesta länder i Europa har det. Det är ett fåtal länder som ännu inte har det, och i de länderna pågår det ett arbete med att utveckla sådana appar, till exempel i Belgien och Luxemburg. Men Sverige har det fortfarande inte. Jag vill fråga statsrådet varför inte regeringen delar kommissionens uppfattning att smittspårningsappar är värdefulla och att de kan rädda människors liv och försörjning och om ministern inte delar min uppfattning att det är viktigt med verktyg nu när vi kommer att öka rörligheten inom Europa och över våra nationsgränser och att det då är viktigt med verktyg som fungerar gränsöverskridande. Herr talman! Jag har en annan fråga som jag nu ser att jag kanske får återkomma till i mitt nästa inlägg. Det rör antalet smittskyddsläkare. Det är en mer långsiktig fråga. Vi kan konstatera att Sverige har väldigt få smittskyddsläkare jämfört med andra länder. Det är en lärdom som vi nog behöver dra från den här krisen att vi behöver stärka smittskyddsarbetet på olika sätt, och inte minst det lokala och regionala. Då tror jag och Moderaterna att det är viktigt att vi ser över organisationen och verkar för att få på plats fler smittskyddsläkare. Det resonemanget får jag utveckla i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Ministern har naturligtvis helt rätt i att en digital smittspårningsapp inte är lösningen på smittspårning. Det är ett verktyg. Det är ett av många verktyg som jag tycker borde användas. I grunden handlar smittspårningsarbetet naturligtvis om att individer som är smittade snabbt testar sig och att man då är öppen och transparent om vilka man har träffat och när man har gjort det. Det gäller att man är snabbfotad som individ med att ta sitt ansvar och snabbt underrättar de personer som kan ha blivit smittade. Det gäller då att man får hjälp och stöd i det arbetet från hälso och sjukvården. Herr talman! Det är där som jag har varit bekymrad över att det arbetet kanske inte har fungerat fullt ut i Sverige. Det har varit upprepade larmrapporter från regionerna om att smittskyddsarbetet inte fungerat tillräckligt väl. Sverige har i jämförelse med många andra länder lagt ett väldigt stort ansvar på individen. Ministern har som sagt helt rätt i att om inte individen medverkar spelar det ingen roll vilka tekniska hjälpmedel man har eller hur hårt hälso och sjukvården arbetar. Men många vittnar om att det har varit ett väl stort ansvar som har lagts på individen att själv kontakta dem som man eventuellt har träffat. Det hade varit bra om man från hälso och sjukvårdens sida hade fått ett större stöd och stöttning i detta. Det är också därför som jag efterfrågar utvärdering i min interpellation. Nu har vi ändå levt med den här pandemin i över ett år. Vi bör titta på om de sätt som vi har valt i Sverige att till exempel smittspåra på har varit bra, om de fungerat som vi vill eller om det finns möjlighet till utveckling och förbättringar. Den europeiska smittskyddsmyndigheten lyfter fram att det är kontakt per telefon från vården som bör vara grunden i smittspårningsarbetet. I Sverige har inte detta varit grunden, utan det har ofta handlat om att man själv, digitalt eller på annat sätt, ska göra smittspårningen. När det gäller appen tycker inte jag heller att man ska överdriva vilken roll en sådan kan spela. Men jag tror att en app innebär en viktig möjlighet att komplettera det smittskyddsarbete som Sverige och övriga länder bedriver. Potentialen för detta verktyg borde också bli större och viktigare nu när resandet inom, och även utanför, unionen ökar. Då tror jag att det är bra om fler länder har de digitala verktygen på plats och även nyttjar den funktion som EU-kommissionen har tagit fram för att få de olika nationella apparna att funka tillsammans. Det är ju först då de blir verkligt verkningsfulla - när Sverige inför en app och ser till den också funkar i det EU-gemensamma systemet. Det är vad jag hoppas att Sverige ska göra även om det verkar som att regeringen tyvärr har stängt denna dörr, vilket jag tycker är olyckligt. När det gäller smittskyddsläkarna har det kommit fram uppgifter om att Sverige kanske inte har fler än 60 smittskyddsläkare, vilket är ett litet antal. Om vi jämför oss med Norge ser vi att man där har omkring 350 smittskyddsläkare. Om Sverige skulle ha haft lika många som Norge i relation till vår befolkning skulle vi snarare ha haft 700 smittskyddsläkare än 60. Jag och Moderaterna, och nu faktiskt också en majoritet i socialutskottet, tror att det här är någonting vi behöver se över. I nästa vecka kommer riksdagen därför att fatta beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att se över organisationen med smittskyddsläkare och titta på hur man kan förstärka närvaron av smittskyddsläkare lokalt och stärka det regionala smittskyddsarbetet. Det tror jag är en viktig lärdom från den här pandemin.

Herr talman! Jag kan förstå att regionerna inte har lyft fram behovet av en smittskyddsapp och tyckt att det först och främst är en app de har saknat i arbetet under pandemin. Jag tror som sagt att appen blir viktigare nu, framåt, när resandet över gränserna ökar. Då tror jag att den modell vi har i Sverige behöver kompletteras och att digitala verktyg - som kanske har registrerat var jag har varit på min semester, vilka butiker eller annat som jag har befunnit mig i och vilka jag kan ha träffat - skulle kunna vara ett stöd. Det är, herr talman, lite grann det här som jag har kritiserat regeringen för under pandemin: Man är så otroligt mycket här och nu och har inte riktigt förmågan att blicka framåt och ha en förberedelse för det som komma skall. Vi har sett detta under de tidigare vågor som har kommit under pandemin. Regeringen var inte förberedd på en andra våg och inte på en tredje våg, och det har fått konsekvenser. Nu tycker jag att det är viktigt att man funderar på hur man ska skapa förutsättningar för ett bra och fungerande smittskyddsarbete framåt, när rörligheten ökar. Då tror jag och mitt parti att en app hade kunnat vara ett komplement. Men som sagt: Man ska inte överdriva betydelsen av en app. Jag ser också de problem som ministern lyfter i sina inlägg kopplat till integritet och till att appen i sig inte löser något om den inte får ett stort användande. Det är naturligtvis på det sättet, och det är viktigt att ha det sagt. När det gäller smittskyddsläkarna och det tillkännagivande som riksdagen sannolikt kommer att rikta i nästa vecka handlar det om att se över organisationen och titta på hur smittskyddsarbetet kan förstärkas och organisationer utvecklas. Vi tror att det hade varit intressant att titta på till exempel den norska modellen, där man har smittskyddsläkare inte bara i regionerna utan i varje kommun. Så kan man mer lokalt jobba med att förebygga och stoppa smittspridning i en pandemi som den vi nu befinner oss i.